Herr talman! Inledningsvis finns det skäl att påtala det sätt på vilket riksdagsbehandlingen av detta ärende har forcerats. Det har lett till att folkpartiet i skatteutskottet har medverkat till en felaktig skrivning. Vi är visserligen inte ensamma om den formuleringen, utan bakom den står ett enigt utskott. Detta misstag, som Morgonekot i går morse kallade en fadäs, tycker jag egentligen är en ganska logisk följd av den halsbrytande färd genom riksdagslabyrinterna som det här ärendet har tagit. Arbetar man på det sättet får man finna sig i att det blir fel. Möjligen kan det inträffade — som jag återkommer till i sak litet senare — tjäna som en varning för framtiden. En ordentligt tilltagen motionstid och ordentlig tid för behandling i riksdagens utskott är erforderlig. Regeringen föreslår i den proposition som ligger till grund för betänkandet att den nuvarande importregleringen beträffande äpplen och päron skall avvecklas och ersättas med en tull för färska äpplen och päron. Regeringen vill ha riksdagens bemyndigande att inom ramen för de förhandlingar som förs med GATT, USA och EG besluta om tullsatser. Från folkpartiets sida har vi alltid arbetat för frihandel, och därför motsätter vi oss att en utvidgad tull införs. Alla former av handelshinder fördyrar för konsumenterna och snedvrider resursanvändningen i ekonomin. Vi accepterar gränsskydd när det behövs av beredskapsskäl, men vid ett ordentligt skärskådande brukar det sällan finnas sådana skäl. Jämfört med andra länder äter vi litet frukt och litet grönsaker i Sverige. Ur folkhälsosynpunkt vore det mycket bra om vi kunde öka konsumtionen. Men det gör man inte genom att begränsa importen och fördyra produkterna genom importregleringar och tullar. Vi tycker det är bra att regeringen i propositionen föreslår att det importstopp som har gällt hittills under vissa delar av året skall avvecklas. Vi har länge krävt det från folkpartiets sida, och vi är därför ganska belåtna med det förslaget. Tyvärr föreslår regeringen också den aktuella tullen, vilket något grumlar den belåtenhet som vi känner inför det första förslaget. Förslaget om tullar gäller i och för sig endast ett tidsmässigt begränsat bemyndigande, men all erfarenhet visar att när man har infört hinder av något slag — tullar eller tariffära eller icke-tariffära hinder — är det mycket svårt att avveckla dem. Herr talman! Med anledning av det jag har sagt hittills yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2. Vi är inom folkpartiet medvetna om att en sådan här avveckling av tullar kommer att innebära påfrestningar på den svenska fruktodlingen. Vi betonar därför i ett särskilt yttrande att denna åtgärd måste kombineras med åtgärder från regeringens sida för att undanröja eller i möjligaste mån begränsa de svårigheter som kan uppstå för dem som är verksamma i den här näringen. Så till den olyckliga skrivningen i samband med behandlingen av motionerna om importkontroll.

Jag vill därför begränsa mig till att framställa ett yrkande som gäller mom. 5 i hemställan, där jag yrkar att de motioner som är angivna under detta moment avslås.

Herr talman! Jag vill bara yrka bifall till reservation 3 som gäller mom. 4, stöd till fruktodlingen.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 8 handlar om att ge regeringen bemyndigande att under begränsad tid föreskriva ökad tull för färska äpplen och päron. Detta skall ske i samband med en avveckling av importregleringen för dessa varor. Betänkandet grundar sig på regeringens förslag i proposition 1988/89:51. Det har väckts sex motioner i anslutning härtill. Utskottet tillstyrker regeringsförslaget, och folkpartiet och vpk har avgett reservationer. I reservation nr 1 vill folkpartiet att riksdagen skall uttala att gränsskyddet endast bör accepteras av beredskapsskäl. Så länge som liknande förhållanden råder i vår omgivning, skulle det emellertid vara olämpligt att Sverige ensidigt skulle vidta en avveckling. Våra grannländer, Finland och Norge, skyddar ju sin produktion. Inom EEC tillämpas månatliga referenspriser genom utjämningsavgifter. Dessutom har man tullar. Jag yrkar därför avslag på den reservationen. I reservation nr 2 från folkpartiet hävdas att tullhöjningar på äpplen och päron strider mot de svenska konsumenternas intresse av att få tillgång till billig frukt året om. Om man skulle ställa fruktodlarna utan någon form av skydd, skulle det få till konsekvens att näringen skulle bli kraftigt reducerad. Jag yrkar avslag även på den reservationen. Vpk begär i sin reservation ett ökat stöd till fruktodlingen med anledning av att importregleringen skall slopas. Med hänsyn till att det nu pågår ett beredningsarbete i regeringskansliet när det gäller ett eventuellt stöd, anser jag att det inte nu finns någon anledning att göra ett sådant uttalande. Jag yrkar avslag även på reservation nr 3. Kjell Johansson tog upp den s.k. olyckliga skrivningen i sitt anförande. Jag skall också beröra den frågan något. Jag beklagar att utskottet har förbisett detta förhållande och att vi inte har gjort oss underkunniga om vad som gäller i GATT-avtalets regler. Vi kan helt enkelt inte fatta ett sådant beslut här. Vi var på det klara med detta i den socialdemokratiska gruppen, men när vi hamnade i minoritet i utskottet, insåg vi väl inte riktigt just det här förhållandet. Vi avstod således från en reservation. Nu är ingen olycka skedd. Även folkpartiet har insett felaktigheten i detta. Jag yrkar avslag på motionerna Sk9, 11 och 12 p. 2. Reglerna i GATT-avtalet kan vara litet besvärliga att klara ut. Ett enskilt land kan emellertid inte åberopa regler och bestämmelser mot olika besprutningar och kemiska behandlingar, eftersom det gäller olika regler i olika länder. Skulle varje land gå in och tillämpa dessa regler skulle det leda till protektionistiska förhållanden. Det skulle i sin tur naturligtvis drabba den svenska exporten mycket hårt. Det finns därför ingen möjlighet att här fatta ett sådant beslut, som det yrkas på i dessa motioner. Detta förtar emellertid inte på något sätt våra möjligheter att tillämpa den lagstiftningen när det gäller livsmedelskontrollen här i landet. Det gäller såväl den nuvarande lagstiftningen som den lagstiftning som vi förhoppningsvis kommer att fatta beslut om inom någon månad. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i de delar som icke berör dessa motioner och avslag på reservationerna.

Herr talman! Socialdemokraterna talar ofta om att man skall försöka få ner livsmedelspriserna. När det nu gäller att gå till handling, är man inte lika beredd. I det fallet skiljer sig våra partiers agerande radikalt. Jag vill egentligen inte ha någon större debatt om dessa frågor i dag. Som jag sade i mitt anförande inser vi att detta kan medföra ensidiga påfrestningar. En fungerande frihandel förutsätter att man tillämpar den från ömse håll. Vi räknar självfallet med att utvecklingen skall gå i den riktningen. Vi tycker också att det är ganska självklart att man måste stödja den inhemska fruktodlingen under en övergångstid, så att den inte drabbas på ett sätt som skulle kunna vara till nackdel för oss. Tullarna betyder en hel del. Tullarna varierar från 25 öre per kilo och upp till 2:50 per kilo, beroende på importpriset. Det är således en ganska avsevärd fördyring av frukten som konsumenterna får vidkännas under den tid som tullarna gäller.

Herr talman! Oavsett om det blir en viss repetition av gårdagens debatt eller om det möjligen är en förberedelse inför den debatt som kan komma att hållas på vårkanten, tänkte jag ta upp frågan om livsmedelskvaliteten, även på importerade livsmedel. När det gäller kraven på livsmedelskvalitet har vi noterat ett ökat intresse och en ökad insikt om behovet av detta. Det finns olika aspekter på kvalitet. Man skall t.ex. ha färska livsmedel som inte innehåller för mycket bakterier. I dag handlar det kanske än mer om att det skall vara rena livsmedel som inte innehåller restsubstanser av kemikalier eller läkemedel, antibiotika och hormoner, eller vad det nu kan vara som tillsätts livsmedel i olika sammanhang eller som livsmedlen behandlas med vid produktionen. Ytterli gare en fråga gäller bestrålning av livsmedel, en i allra i högsta grad tvivelaktig konserveringsmetod. Livsmedelsmarknaden är mer än andra marknader nationell, beroende på de beslut som har fattats i olika länder om självförsörjning. Man har ambitionen att garantera trygghet i den egna försörjningen av livsmedel. Det är därför också naturligt att de bestämmelser som gäller livsmedelsproduktion och livsmedelshantering är av nationell karaktär. I Sverige har det utvecklats ett regelverk där vi har kvalitetskrav på livsmedel som i många avseenden går längre än kvalitetskraven i omvärlden. I dag debatteras dessa frågor mycket. Det gäller inte bara den fråga som nu är aktuell om äpplen och päron. Det debatteras över huvud taget mycket om ökad internationalisering av handeln med livsmedel. När det gäller frågan om att ta bort importförbudet för äpplen och päron under en'viss tid, som behandlas i propositionen och betänkandet, har vi från vårt parti inget att invända. Vi godkänner den speciallagstiftning som riksdagen nu står beredd att fatta beslut om. Men öppnare gränser och ökad handel innebär också att de krav som tidigare har kunnat ställas nästan endast på svenska livsmedel också i ökad omfattning måste kunna ställas på importerade livsmedel. Man måste kunna ställa lika höga krav på dessa livsmedel. För svenskt vidkommande nöjer vi oss inte med en livsmedelskontroll där man kontrollerar restsubstanser i de livsmedel som skall försäljas. Vi har gått längre, eftersom vi vet att man inte upptäcker alla de restsubstanser som finns. Det är fråga om mycket små mängder, och det kan vara förändringar i livsmedel som man inte vill godkänna, även om dessa förändringar inte kan upptäckas. Detta är bakgrunden till att vi i Sverige har gått långt när det gäller att förbjuda användningen av kemiska preparat, att ha långa karenstider vid sådan användning och även att förbjuda t.ex. metoder för uppfödning av husdjur med användande av antibiotika i fodermedel eller med användande av hormoner. Det är mycket glädjande att allt fler i den allmänna debatten ansluter sig till detta synsätt. Det är också glädjande att allt fler av de politiska grupperingarna i riksdagen och på andra håll har anslutit sig till ståndpunkten att de krav som uppställts för svenska livsmedel också bör gälla för importerade livsmedel. När jordbruksutskottet skulle avge yttrande över den här propositionen hade vi en ganska ingående debatt i utskottet om detta förhållande. Vi var eniga — centerpartiet, moderaterna, miljöpartiet och vpk — om att det är viktigt att ha lika höga krav på importerade livsmedel som på svenska. Det talas här, bl.a. av Kjell Johansson, om den olyckliga skrivningen i skatteutskottets betänkande, om en eventuell fadäs. Jag kan inte gå in och kommentera vad som hänt i skatteutskottet, men när jag läste skatteutskottets betänkande uppfattade jag det snarare så, att skatteutskottet på ett ganska naturligt sätt hade anslutit sig till en uppfattning som väldigt många människor har och som det skulle vara bra om riksdagen uttalade sig för. Det påstås att ett sådant riksdagsuttalande skulle strida mot GATT-reglerna. Man kan naturligtvis diskutera vad som kan komma ut av en framtida förhandling, men självfallet är det riksdagen obetaget att uttala en synpunkt, att meddela regeringen en uppfattning inför de samtal eller förhandlingar som skall förekomma mellan Sverige och GATT. Dessutom handlar det ju inte om att ge svenska producenter några favörer i förhållande till utländska producenter. Det handlar i stället om att vi redan i dag har ålagt svenska producenter hårdare restriktioner än de som utländska producenter har. GATT syftar till avreglering. Debatten om EG syftar till en ökad samordning. Det är naturligtvis av ett internationellt intresse att vi i de diskussioner som förs för fram så höga krav som möjligt när det gäller frågor om social trygghet, miljövård eller livsmedelskvalitet. Vår ambition måste vara att inte samordna med andra länder till lägre nivå än den nivå som vi själva har arbetat fram i vårt land. Vi skall naturligtvis i de diskussioner vi för med omvärlden inte ge oss från början genom att säga att Sveriges riksdag inte kan ha en uppfattning i den här frågan. Herr talman! Med anledning av det jag här har framfört vill jag säga att jag tror att det vore bra om riksdagen som företrädare för folket, precis så som även skatteutskottet vid något tidigare tillfälle ansåg, talade om för regeringen att svenska folket inte vill ha sämre mat bara därför att den importeras. Sedan ankommer det naturligtvis på regeringen att formulera de slutliga kraven, att genomföra förhandlingar och i de sammanhangen göra så gott den kan. Jag yrkar därför bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Jag är till ytterlighet förvånad över att Karl Erik Olsson går uppi talarstolen och gör diskussioner i detta ärende till en allmän debatt om livsmedelskontroll och för in husdjursoch slaktdjursproduktion. Det är inte möjligt för mig, sade Karl Erik Olsson, att kommentera vad som har hänt i skatteutskottet. — Nå, varför i all världen då ta upp debatten här? Karl Erik Olsson hade ju alla möjligheter att göra det i går då alla fanns på plats här i kammaren och debatterade exakt den här frågan. Jag tänker som sagt inte föra den debatten i repris — jag överlåter den debatten till dem som jobbar med den frågan inom vårt parti. I händelse någon är oklar över var folkpartiet står i den här frågan hänvisar jag till det som Lars Ernestam sade i gårdagens debatt. Man måste kunna ställa lika höga krav på importerade livsmedel som på svenska, sade Karl Erik Olsson. Det finns inga meningsskiljaktigheter mellan oss i det avseendet. Däremot måste var och en ha klart för sig att man inte kan bedriva kontrollen av produkter framställda utanför landets gränser på samma sätt som kontrollen av produkter framställda inom landet. Kontrollen kan tekniskt sett inte gå till på samma sätt. Riksdagen kan inte göra uttalanden som leder till att det blir tekniskt omöjligt att importera frukt till Sverige.
Herr talman! Jag trodde att jordbruksutskottets ordförande var så pass förtrogen med GATT-reglerna att han inte skulle framställa ett sådant yrkande här i kammaren som han gjorde. Det är helt enkelt på det viset att det finns olika regler i olika länder. Om varje land skulle åberopa sina egna regler som ett hinder för import skulle vi få, som jag sade i mitt inledningsanförande, ett protektionistiskt förhållande. Det är klart att vi i detta sammanhang inte har att ta hänsyn till produktionsmetoderna utan till produkterna. Och produkterna underkastas precis samma kontroll som livsmedel, producerade i Sverige. Produktkontrollagen gäller även för importen. Om vi inte följde reglerna skulle vi råka i besvärligheter i förhållande till dem vi har förhandlat med. Frågan skulle då få bedömas av en panel, som fick ta ställning. Detta har vi nu undgått. Det kommer ju en proposition som skall behandlas av jordbruksutskottet. Då får Karl Erik Olsson tillfälle att vidare diskutera den här frågan.

Herr talman! Jag vill bara göra såväl Kjell Johansson som Torsten Karlsson uppmärksamma på att denna fråga har diskuterats flera gånger i jordbruksutskottet med i stort sett samma formulering och med ett ökande stöd. Anledningen till att jag har tagit upp debatten i dag är faktiskt skatteutskottets hantering av frågan. Det förelåg ju t.o.m. enighet, en majoritet var för den uppfattning som vi under lång tid har drivit från vårt håll och diskuterat i jordbruksutskottet liksom flera gånger här i kammaren. Även om man nu säger att det är en olycklig skrivning eller en fadäs, så är det naturligt att diskutera saken i kammaren. Om det uppkommer ett sådant här förhållande, är det naturligt att diskutera här i kammaren vad det kan bero på. Flertalet av Sveriges invånare sluter säkert upp bakom det eniga skatteutskottets skrivning. Det är ingenting som hindrar att riksdagen har en uppfattning om GATT-reglerna. Jag är fullt medveten om att vi både vid GATT-förhandlingar och vid en ökad EG-samordning måste anpassa våra regler till omvärlden. Det är mycket angeläget att vi har en klar uppfattning och samma höga ambitionsnivå i dessa sammanhang som vi har haft i dessa frågor här i Sverige. Annars kan ju denna samordning leda till en avsevärd försämring av miljön och av kvaliteten beträffande livsmedel.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten i onödan. Den blir lång nog ändå. Det ser vi av talarlistan. Vi är överens om noggrannheten och den vikt som vi skall lägga vid kontrollen av de importerade livsmedlen. Ordet fadäs var Morgonekots. Det var inte jag som döpte händelsen till detta. Jag tyckte snarare att det var ett ganska naturligt misstag med hänsyn till sättet att hantera denna fråga i riksdagslabyrinten. Karl Erik Olsson sade att han var övertygad om att flertalet av Sveriges invånare ställer sig bakom vad skatteutskottet har skrivit. Det är jag med. När människor dock börjar upptäcka att det inte längre finns frukt på butiksdiskarna börjar de möjligen bli tveksamma.
Herr talman! Låt mig bara säga att jag inte uppfattade de sista orden i Kjell Johanssons replik. Han sade i alla fall att detta kan vara ett naturligt misstag. Jag tycker inte att vi skall låta formella hinder ligga i vägen för ett uttalande av en uppfattning som är allmänt känd här i riksdagen. Jag har tidigare sagt, och jag vill upprepa det, att det naturligtvis ankommer på regeringen att utforma den slutliga texten och att driva förhandlingarna på det sätt som är möjligt. Riksdagen har emellertid rätten att driva sin uppfattning, och den rätten kan vi utnyttja i dag efter denna debatt.

Herr talman! Moderata samlingspartiet står bakom förslaget att successivt avveckla importregleringen vad beträffar äpplen och päron. Vi delar också uppfattningen att vi i samband med denna avreglering skall införa tullar som ger den inhemska fruktodlingen ett skydd mot s.k. lågprisimport. Utan en sådan bestämmelse föreligger uppenbar risk för att den inhemska odlingen kraftigt reduceras. Den i vårt land producerade frukten kännetecknas av hög kvalitet. Vi har bl.a. genom olika beslut föreskrivit vissa restriktioner vid användning av växtskyddsmedel. Dessa åtgärder har vidtagits för att garantera konsumenterna naturprodukter av hög kvalitet. Genom att importregleringen när det gäller äpplen och päron avvecklas är det viktigt att den svenske producenten skall. kunna konkurrera på lika villkor med sin utländske kollega. I den mån förbud mot användning av vissa medel införts i vårt land bör det vara helt naturligt att inte tillåta import av varor som vid odling utomlands behandlats med dessa medel. Moderata samlingspartiet har i en partimotion avlämnad under den allmänna motionstiden uttalat det berättigade kravet på neutralitet i produktionskraven för inhemska och importerade livsmedel. Med hänsyn härtill bör Sverige vid förhandlingar med andra länder ställa krav på att denna form av konkurrensneutralitet uppnås. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi i miljöpartiet hade tänkt bjuda på frukt här i dag, för vi blev faktiskt glada när vi läste betänkandet. Tyvärr är vi nu i stället besvikna över de beklaganden som framförts från talarstolen här i dag. Det finns också anledning att i samband med behandlingen av skatteutskottets betänkande diskutera principerna för handeln med livsmedel. Jag vill behandla den aktuella frågan om propositionens förslag till tull på färska äpplen och päron samtidigt som principerna för livsmedelshandeln. Import av äpplen och päron kan tyckas vara en trivial fråga, men den proposition utrikeshandelsministern presenterat ger tillfälle att i ett konkret sammanhang diskutera principerna för vår handelspolitik. Från miljöpartiet de grönas sida har vi därför väckt en partimotion i denna fråga. Den har fått nr 9. Vi stödjer propositionens förslag om ändrade villkor för den tull som föreslås. Miljöpartiets krav på åtgärder för en bättre miljö, nu och i framtiden, och bättre livsvillkor gäller ju inte bara Sverige och svenskarna utan även andra länder och människorna i hela världen. Vi anser det vara ytterst angeläget att inte exportera miljöförstöring eller miljöförgiftning när vi vidtar åtgärder för att minska detta inom vårt eget lands gränser. Samma sak gäller även livsvillkoren generellt. Senare i dag kommer vi ju att visa var vi står när det gäller fackligt samarbete över nationsgränserna; då gäller det arbetsmarknadsutskottets betänkande. Alltså: Vår solidaritet sträcker sig hela vägen från miljön och människorna i vår närhet till miljön och människorna i fjärran — i både tid och rum, dvs. beträffande såväl människor i andra länder som kommande generationer. Här hemma blir vi nu alltmer medvetna om att vi måste bli mer varsamma med hanteringen av våra livsmedel. Vi märker också att både jordarna och vattendragen, inkl. grundvattnet, tar stryk av kortsiktiga odlingsmetoder. Jag tänker förstås på alltför omfattande kvävegödsling och gifter mot ogräs och insekter osv. Av hälsooch miljöskäl måste vi bli — och blir — alltmer medvetna om vad vi äter och hur födan produceras. När det gäller den internationella handeln har Sverige medverkat till överenskommelser i olika organ, bl.a. i GATT. Det förslag vi nu har att ta ställning till har utarbetats under överläggningar som pågått en längre tid. Utskottet har i sitt betänkande hemställt i enlighet med yrkandena i miljöpartiets och andras motioner när det gäller kraven på att den importerade frukten skall hålla lika hög kvalitet som den inhemska, när det gäller kraven på noggrann kontroll att inte rester av bekämpningsmedlen etc. finns i frukten och när det gäller kontroll av att import av frukt som produceras med användning av i Sverige förbjudna medel eller metoder inte tillåts. Nu har röster höjts som säger att detta senare strider mot GATT:s regler och skulle betraktas som förtäckt handelshinder bl.a. därför att sådana krav inte förts fram under förhandlingarnas gång. Det är en tolkningsfråga om sådana krav skall godkännas eller ej.

Kraven är lika, och konkurrensen är fortfarande densamma. Jag har förståelse för att det är generande för förhandlare att tvingas i slutet av en förhandlingsperiod presentera vad som kan betraktas som nya krav, och jag kan även tänka mig att förhandlingsparten uppfattar kravet som ett försök att skapa handelshinder. I praktiken kan det ju bli så, i vart fall för den som inte har, åtminstone inte ännu, samma krav som Sverige har på hänsyn till miljö och människor i produktionen. Detta får dock enligt min mening inte hindra oss från att föra fram sådana krav. Det viktiga är ju att vi inte ställer krav på det vi importerar som vi inte ställer på det vi själva producerar. Att få gehör för dessa krav i dag kanske är svårt, men vi måste i handling och inte bara i ord visa att vi verkligen bryr oss om hur människor har det i andra länder. Som det nu ser ut vet vi exempelvis att barn i utvecklingsländer kan få tjänstgöra som försökskaniner när det gäller att ta reda på farligheten hos insektsbekämpningsmedel som man vill använda i jordbruket. Enligt uppgifter jag fått händer det faktiskt att man sprutar sådana medel direkt på barnen, för att se om de får negativa reaktioner. Sådant får vi inte bidra till! Vi skall inte exportera hälsooch miljöproblem, när vi arbetar på att göra oss av med dem på hemmaplan. Med den över hela jorden ökande medvetenheten om miljöstörande verksamhet och negativa hälsoeffekter av olika kemikalier etc. är jag övertygad om att när vi tar upp detta i internationella sammanhang kommer vi att möta både förståelse och uppskattning på många håll — även om det samtidigt från andra håll naturligtvis görs motstånd. Men någon måste någon gång börja, och ingen har enligt min mening rätt att skylla på andra. Det kan möjligen vara en förklaring att andra grupper och nationer har andra krav — men vi själva måste stå för och ta ansvar för våra egna handlingar. I Sverige har vi kontroller och krav när det gäller livsmedel. Dessa kontrolleras med stickprov, och den som blir ertappad med att inte följa reglerna blir straffad för detta på något sätt. Rent praktiskt kan man göra på samma sätt när det gäller importen. Varje importör skriver ju avtal med sin leverantör, och i det avtalet skall man naturligtvis skriva in vilka krav som gäller för både kvalitet och produktionsformer för det som släpps ut på den svenska marknaden. Den som vid kontroll visar sig inte följa avtalet får då inte fortsätta att sälja till oss. Det går naturligvis lika bra för Sverige att kontrollera odlingar utomlands som för exempelvis USA att komma till Sverige och kontrollera våra slakterier. På så sätt kan vi också med ekonomiska styrmedel hindra exporten av dålig miljö, förstörd mark etc. utomlands, när vi köper både äpplen, päron och andra livsmedel från andra länder. Det bör ju också märkas — som Karl Erik Olsson var inne på — att vi nyligen har haft ett val i Sverige som tydligt visat att svenska folket vill ha en mycket mer aktiv miljöpolitik, även i landets förhandlingar med andra länder. Det är därför som vi nu är 20 miljöpartister i denna församling. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! I väldigt mycket av det som Jill Lindgren sade skulle jag kunna instämma, men jag förstår inte riktigt hur den debatten hör hemma här. Debatten om livsmedelskontroll hade vi ju i går, och vi kommer att få en stor debatt om detta när propositionen skall behandlas. Då hoppas jag att vi också skall få en ordentlig genomlysning. Nu handlade det ändå om kontrollen av äpplen och päron, som dessutom är odlade utomlands, och då tycker jag det är litet märkligt att föra fram hotet mot jordarna och grundvattnet i Sverige. Jag hade faktiskt väntat mig att barnarbetet skulle komma upp. Nu kom inte det upp, men något som var ännu värre: att man i vissa länder använder barn som försökskaniner och sprutar bekämpningsmedel på dem. I det ärende som vi debatterar här i dag framgår det att Sveriges största leverantörer av frukt är Frankrike, Nederländerna, Västtyskland, Italien, Argentina, Nya Zeeland, Chile och Förenta Staterna. Jag vill fråga Jill Lindgren: I vilka av dessa länder använder man barn som försöksdjur och sprutar bekämpningsmedel på dem? Om jag får ett svar på detta, skall vi båda förena oss i en mycket skarp aktion mot dessa länder.

Herr talman! Jag vill bara mycket kort påpeka i anslutning till Jill Lindgrens anförande och delvis vad som har sagts tidigare, att det finns föreskrivet beträffande förhandlingarna med GATT att tekniska föreskrifter och standarder regleras mer i detalj i den s.k. TBT-koden. Kodens annex 1 avgränsar användningen av tekniska föreskrifter och standarder till att avse en varas egenskaper, inte de produktionsmetoder som ligger bakom. Vi kan alltså inte i förhandlingar åberopa produktionsmetoderna, för de är olika. Därför kan vi bara utnyttja de möjligheter vi har att kontrollera produkterna.
Herr talman! Jag vill till Kjell Johansson säga att jag inte pekar ut något enskilt land som helhet — det gör jag aldrig. Sådana här företeelser finns. Jag relaterade information som jag har fått från en tidskrift. Denna gång råkade det gälla ett u-land. Just påverkan på miljön är ju anledningen till de krav som vi vill ställa i Sverige och utomlands. Det har med konkurrensfördelar eller konkurrensbegränsningar att göra: det skall vara lika villkor för svenska producenter som för utländska, tycker vi. Om Sverige tillåter import av frukt som är odlad på ett sätt som ger lägre kostnader, blir det en negativ konkurrenspåtryckning på svenska producenter. Vi skapar alltså hinder för våra egna, och det är också en obalans. Vi vill försöka införa rättvisa här.

Jag ser inga hinder härvidlag. Däremot ser vi från miljöpartiets sida det internationella ansvar som Sverige har gentemot de svaga grupper som drabbas om det går snett i andra länder, precis som det gör här.

Herr talman! Det får inte råda något som helst tvivel om att vi från folkpartiets sida är oerhört engagerade i arbetet att åstadkomma en bra livsmedelskontroll och på allt sätt vill försöka skapa ett system som gör det möjligt att åstadkomma detta. Men, Jill Lindgren, för att lyckas med det måste vi hålla oss till saken här i riksdagen. Då måste man vara litet mer försiktig med vad man sysslar med, inte relatera information som man får från en tidskrift hur som helst. Då måste man vara beredd att stå för de påståenden man ställer och resonera om verkligheten. I annat fall är det ingen mening med debatten. I går lyssnade jag till Roy Ottosson när han talade om en fast förbindelse i form av en bro mellan Danmark och Sverige. Han sade att nu skulle hela Sverige bli en parkeringsplats. Vi måste föra debatten på en annan nivå, om det skall vara någon mening med debatterna i Sveriges riksdag. Därför kan vi inte stå här och häva ur oss påståenden om att vi skall göra om Sverige till parkeringsplatser — i storleksordningen 10 000 parkeringsplatser för varje svensk bil. Vi måste alltså något så när stå med båda fötterna på jorden när det gäller bilar och annat.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte hörde vad Roy Ottosson sade här i går. Han får dock själv stå för vad han har sagt. Jag tycker att det är viktigt att man bedriver frihandelspolitik och ställer krav på solidaritet när det gäller u-länderna. Man skall hjälpa människor i andra delar av världen — något som folkpartiet i stor utsträckning ställer upp på. När beslut skall fattas gäller det ju att fatta sådana beslut — även om det handlar om tuppfjät — som leder i önskad riktning. Vi kan inte säga att kraven i detta sammanhang är riktiga och berättigade. Just i dag, när vi skall fatta beslut om villkoren för import till Sverige av äpplen och päron, skall sådana hänsyn inte tas — de lär inte höra hemma här. Men det tycker jag att de i allra högsta grad gör. En vandring till Kina börjar i och med att det första steget tas. Men det märks inte förrän långt senare i vilken riktning man är på väg. Går man i fel riktning, kommer man aldrig fram.

Herr talman! När vi behandlade den här frågan i skatteutskottet uppfattade jag Kjell Johanssons ställningstagande så, att han bl.a. ville ha kvalitetskrav på importerad frukt. Anledningen är att han vill veta att den frukt som han köper i affären är hälsosam. När jag går till affären och handlar frukt vill jag veta att jag inte ger mina barn någonting som inte är hälsosamt. Döm om min förvåning när jag i går morse lyssnade på radion och helt plötsligt fick höra Kjell Johansson säga att beslutet i fråga var generande för skatteutskottet. Ja, det kan möjligen ha varit generande för Kjell Johansson att nu behöva göra en omsvängning. För oss andra, som fortfarande står bakom det ställningstagande som skatteutskottet de facto gjorde, är beslutet definitivt inte generande. Det talas om att vi skall tänka på de diplomatiska förbindelserna när vi arbetar fram utskottsskrivningarna. Jag tycker dock att vi åtminstone när det gäller vår regering inte skulle behöva tänka på de diplomatiska förbindelserna. Det är ju viktigt att vi här i riksdagen talar klarspråk, så att regeringen förstår vilken viljeinriktning som gäller i riksdagen. När det gäller GATT:s regler kan man faktiskt vidta åtgärder av hälsoskäl. Här handlar det ju om hälsoskäl och ingenting annat. Det här är en miljöfråga. Eftersom Sverige vill vara ett föregångsland i andra miljöfrågor, måste vi vara opinionsbildande även här. Vi måste således kunna ha en egen åsikt och tala klarspråk. Vi kommer att få behandla många propositioner här i riksdagen. Men vi kan inte alltid bara åberopa att det så småningom kommer ett förslag, även om vi känner till att något är på gång. Varje gång vi diskuterar en fråga måste vi därför klart och tydligt visa vad vi tycker och tänker. Om vi inväntade alla tankar som eventuellt kan komma från regeringen, skulle vi självfallet inte behöva ha det så jobbigt här i riksdagen. Vidare tycker jag att det är litet märkligt att man i reservation 2 av Prot. 1988/89:36 folkpartiet åberopar ekonomiska skäl. Det sägs där att en tullhöjning faktiskt 1 december 1988 kan vara olämplig ur folkhälsosynpunkt. Ekonomiska skäl — inte sättet På. Jm so gr vilket man producerar frukten — kan alltså i sig göra att frukten blir ohälsosam. Det tycker jag är mycket märkligt. Liksom Karl Erik Olsson ansluter jag mig till utskottsskrivningen i denna del i det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! Jag vet inte om Görel Thurdin har ambitionen att mäta sig med miljöpartiet här. Hon tar ju också upp detta om att jag skulle vara hänsynslös mot mina barn. Men jag tror inte att det är på den nivån som vi skall föra diskussionen. I stället tror jag att vi skall inrikta oss på att skapa en fungerande kontroll. Nu vill ni att importörerna skall åläggas att teckna avtal med fruktodlarna utomlands. Dessa skall inte få använda de aktuella medlen. Kan vi nöja oss med det? Är det en kontroll? Redan i dag kontrollerar och analyserar vi den frukt som kommer in över gränsen. Innehåller frukten för höga halter av bekämpningsmedel, skall vi — jag vet inte om det fungerar i praktiken, men vi skall se till att det kommer att fungera — förhindra att sådan frukt kommer in i Sverige. Görel Thurdin talade om diplomatiska förbindelser. Hon lade nästan orden i munnen på mig. Jag läste i tidningen, till min stora bestörtning, att Sverige skall dra in sitt konsulat i Minnesota. Vi har alltså inte längre råd att ha en konsul i svenskbygderna i Minnesota. Men hur skall vi kunna klara av kontrollen när det gäller de utländska fruktodlarnas trädgårdar? Skall vi placera någon där som kontrollerar vilka preparat som används vid besprutningen? Rent praktiskt är det omöjligt att få en fungerande kontroll, om man gör som ni säger. Men vi vill komma fram till en fungerande kontroll. I alla avseenden stöder vi arbetet för att få en sådan till stånd, men på ett realistiskt sätt. Metoderna kan således inte vara desamma. I Sverige kan vi förbjuda vissa bekämpningsmedel. Vi kan förbjuda både användningen och försäljningen av sådana här medel. Dessutom kan vi kontrollera efterlevnaden av ett förbud i detta sammanhang. Skulle någon bryta mot förbudet, är det möjligt att straffa vederbörande. Det kan vi aldrig någonsin åstadkomma utomlands. Om vi inte har en ordentlig kontroll vid gränsen av de produkter som kommer in i Sverige, kan man inte heller tala om kontroll. Det vill vi inte medverka till. Därför är utskottets skrivning fullständigt omöjlig. Sedan vill jag bara säga att det är mycket nyttigt att äta frukt. Det gör ingenting om priset sänks. Ni talar väldigt mycket om matmomsen på frukt, som naturligtvis gör någon femtioöring per kilo på importpriset. Det kan t.o.m. bli fråga om en krona på det slutliga priset.
Herr talman! Jag tror att det var Kjell Johansson som började tala om barn i detta sammanhang. Därför tycker jag inte att jag har fört in något nytt. 19 Uppfattningen att det skulle vara negativt att ansluta sig till någonting som även miljöpartiet står bakom när man tycker likadant tyder på en mycket märklig inställning. Jag menar att det är oerhört viktigt att vi i besluten visar vår viljeinriktning. Det är ju faktiskt möjligt att vid överläggningar med andra länder t.o.m. få dem att tycka precis som vi, och det är ju vad vi vill. Det gäller också i andra miljöfrågor, exempelvis i arbetsmiljöfrågor. Jag fattar inte att det, bara för att skrivningen är som den är, inte skulle vara möjligt att vidta åtgärder i detta sammanhang. När det gäller detta betänkande tycker jag alltså att det är mycket beklagligt att den tidigare majoriteten i skatteutskottet inte längre finns.

Herr talman! Låt mig avsluta med en vädjan: Lämna mina barn utanför debatten i riksdagen! För en tid sedan fick jag höra att jag var för ekonomisk tillväxt — jag skulle kunna lämna mina barn på daghem även på lördagar. Detta påstående slungades ut trots att det yngsta av mina barn har uppnått den aktningsvärda åldern av 25 och det äldsta har fyllt 30. Dessutom har de aldrig någonsin vistats på daghem. Allesammans har växt upp i hemmet, och jag har kämpat mot skattesystem och annat för att min hustru skulle kunna vara hemma och ta hand om dem. Lämna dem utanför! Jag kan också försäkra Görel Thurdin, att när jag har gått till affären har jag lagt den allra största vikt vid att köpa bra frukt och nyttiga livsmedel till mina barn och jag skall göra det i fortsättningen också. Men jag skall göra en sak till: Jag skall se till att en bättre livsmedelskontroll införs än den totalflummiga som ni nu försöker införa när ni talar om att kontrakt skall tecknas med odlarna.
Herr talman! Jag är övertygad om att Kjell Johansson har ambitionen att stå för den absolut bästa lösningen i detta sammanhang. Men vi andra har också ambitioner, och det har vi ur hälsosynpunkt. Jag talade i min lilla inledning om mina egna barn, och det står jag fortfarande för. Jag tycker också att det är beklagligt att vi nu inte kan anta detta betänkande. Det måste ha funnits något skäl till att Kjell Johansson röstade för skrivningen i betänkandet första gången.

Herr talman! Debattstämningen bland socialdemokrater och folkpartister är litet dämpad här i dag. Jag tänker inte tala om några folkpartisters barn — det vore ojust, eftersom jag inte har några egna barn och inte kan angripas i debatten. Jag tänkte tala om folkpartisters och socialdemokraters civilkurage. Här har ni alltså suttit i skatteutskottet och haft en viss uppfattning, och när ni sedan kommer till era partigrupper får ni helt enkelt bakläxa. När ni går upp i riksdagsdebatten är det inte bara er egen partigrupp som har en annan uppfattning — vilket man skulle kunna acceptera, då varje riksdagsledamot röstar efter sin egen övertygelse — utan ni har själva plötsligt ändrat uppfattning. Ni kan inte tala om varför, utan i stället säger ni att det gjorts ett litet misstag i skatteutskottet. Det kan jag inte tro på. Som jag ser det, måste det ha varit ett mycket medvetet ställningstagande i skatteutskottet för att lika villkor skall gälla för svenska som för importerade produkter. Ni måste ha haft en viss kontakt med era partivänner i jordbruksutskottet. Inom jordbruksutskottet har vi haft två utförliga diskussioner om denna fråga, och vi har hjälpt skatteutskottet med beredningen och lämnat ett yttrande. Varför säger ni då att ni har haft så dåligt med tid? I jordbruksutskottet hade vi bildat en grön front i denna fråga bestående av oss miljöpartister, vpk, moderaterna och centern. Den stora minoriteten lämnade ett särskilt yttrande, och hela skatteutskottet tyckte att det var mycket klokt och ställde sig gemensamt bakom det. Men i partigrupperna kommer man sedan på att detta inte går; partivännerna i skatteutskottet hade varit för gröna för att passa i socialdemokraters och folkpartisters gråa riksdagsgrupper. Och jag som blev så glad! Jag tänkte att skatteutskottet faktiskt är grönare än mitt eget utskott jordbruksutskottet. Vårt förslag strider inte mot GATT-avtalet. Man får nämligen ställa krav som gäller miljöoch hälsoskäl om de är lika för svenska och utländska produkter. Problemet är att svenskarna inte tidigare har fört fram detta i förhandlingarna, och då kan det vara pinsamt och svårt att komma efteråt. Jag föreslår att vi fattar ett beslut i riksdagen om att föra fram nya krav i förhandlingarna. Vi försöker förklara för de andra länderna att vi i Sverige har demokrati, att vi har haft val, har fått en grönare riksdag och därför måste föra fram detta. Det är inget handelshinder, för ”vi behandlar er som vi behandlar oss själva”. Jag vill vädja till er socialdemokrater och folkpartister att i voteringen om detta rösta efter er egen övertygelse — en övertygelse som också har starkt stöd hos svenska folket. Låt oss satsa rejält i förhandlingarna med GATT och föra fram denna uppfattning! Den som aldrig försöker kan heller aldrig lyckas. Kjell Johansson från folkpartiet backar en del. Först för han fram argumenten med GATT och säger att det inte fungerar. Sedan framhåller han att det kan bli svårt att få kontrollen att fungera. Det är naturligtvis inte möjligt att totalt följa all lagstiftning och alla föreskrifter, men att inte ha någon kontroll alls, som i dag, måste betyda att det blir sämre för både hälsan och miljön. Om vi sade att alla lagar och regler som inte kan följas upp perfekt inte har någon betydelse, skulle denna församling inte vara så mycket att ha över huvud taget, då vi inte heller skulle kunna ha någon lagstiftning. Till sist vill jag yrka bifall till hemställan i skatteutskottets kloka betänkande.

Herr talman! Jag vill bara klara ut en liten del i denna fråga. Det är mycket möjligt att vi i skatteutskottet var litet gröna, men inte i den bemärkelse som Åsa Domeij vill göra gällande. GATT-reglerna kanske inte är skatteutskottets bord helt enkelt, och därför blev det på detta sätt. Vi gjorde oss inte tillräckligt underkunniga om hur förhållandena var i det sammanhanget. Det bildades en majoritet när socialdemokraterna hade yrkat avslag på motionerna, och vi övervägde om vi skulle fullfölja vår linje i en reservation. Därför fick ärendet denna behandling, vilken naturligtvis kan beklagas. Miljöfrågor skall inte bara betecknas som gröna — de kan också vara röda i allra högsta grad. Grönt är inte någon etikett på miljöpolitiken. Socialdemokraterna har under hela sin historia bedrivit miljöpolitik, och verkligheten har gjort att vi måste bedriva den ännu hårdare än hittills.

Herr talman! Åsa Domeij säger att hon inte tror mig, och det kan jag naturligtvis inte göra mycket åt. Men jag kan i alla fall försäkra att vi folkpartister inte hade någon kontakt med våra vänner i jordbruksutskottet. Om vi hade haft hade det inte blivit så här. När jag fick yttrandet i mina händer, praktiskt taget vid det bord där vi satt när vi fattade detta beslut, var det mycket lätt att se att våra vänner i jordbruksutskottet inte hade gått med på yttrandet. Jag tyckte att det lät ganska bra och oskyldigt och upptäckte inte slamkryparen i yttrandet, och därför gick vi emot våra partivänner. Om det nu är fråga om partidisciplin eller ej får var och en själv avgöra, men vi gick faktiskt emot det yttrande som hade antagits i jordbruksutskottet. Det säger väl något om detta. Än en gång: Vi har de absolut högsta ambitioner när det gäller att se till att få till stånd en utomordentligt väl fungerande livsmedelskontroll. Slutligen: Åsa Domeij sade att jag hade talat om GATT. Det betvivlar jag. Läs protokollet!

Herr talman! Det som har hänt i skatteutskottet verkar mycket märkligt. Nu säger man att man kunde den här frågan för dåligt för att över huvud taget kunna bereda den. I så fall hade man väl kunnat tillkalla någon expertis eller fått hjälp av kansliet. Som jag ser det satt det i skatteutskottet ett antal politiker som skulle ta ställning i en viktig politisk fråga. De såg att en minoritet i jordbruksutskottet hade en gemensam mycket förnuftig mening, som avvek från den som majoriteten i jordbruksutskottet hade. Man ville gå längre i en viktig miljöoch hälsofråga. Man ställde upp bakom detta, helt enkelt därför att man tyckte att det var rätt och riktigt. Med hänvisning till bl.a. handelshinder och förhandlingar gör man nu motstånd mot att Sveriges riksdag skall göra ett nytt och självständigt ställningstagande. Det tycker jag är mycket fegt. Den åtgärd som det nu gäller räknas inte som handelshinder. Frihandel bygger på konkurrens mellan likställda parter. Om vi hade satt upp högre krav på de utländska produkterna än på de svenska, hade det naturligtvis varit fråga om ett handelshinder, men vi ställer bara upp exakt likadana krav på båda typerna av produkter, och då är det inte fråga om något handelshinder. Problemet är bara att Sverige inte tidigare har framfört de här kraven i förhandlingarna och att det är pinsamt att komma efteråt med dem. Men kan man som politiker i skatteutskottet säga till riksdagen att man efter bara ett fåtal dagar har ändrat sig, måste vi också från svensk sida i förhandlingarna kunna säga att vi i Sverige har ändrat uppfattning — vi har demokrati, och ibland kommer nya politiska ställningstaganden fram. Vi vill nu föra fram något nytt i förhandlingarna, och det rör sig här inte om handelshinder utan om ett uttryck för ett större miljömedvetande från Sveriges sida.

Herr talman! Kammaren debatterar en begäran från regeringen om ett bemyndigande att under begränsad tid föreskriva ökad tull på äpplen och päron i samband med en avveckling av importregleringen av dessa varor. Det var, herr talman, jordbruksutskottets ordförande Karl Erik Olsson som föranledde mig att begära ordet i denna debatt. Om nu utskottets ordförande Karl Erik Olsson har ett så starkt och brinnande intresse i frågor om livskvalitet och livsmedelskontroll, borde han ha tagit tillfället i akt att debattera dessa frågor i kammaren i går kväll, när vi behandlade jordbruksutskottets betänkande med anledning av motioner om just livsmedelskvalitet och livsmedelskontroll. Han borde däremot inte gå in i denna debatt, där det gäller ett bemyndigande om vidgad rätt för regeringen att föra förhandlingar och att ta till vara svenska handelsintressen i de pågående GATT-förhandlingarna. Men, Karl Erik Olsson, vi får under våren, om endast några månader, genom den aviserade propositionen från regeringen om just livsmedelskontrollen, möjligheter att ta ställning till just dessa frågor i ett vidare sammanhang. Vi kan då också göra helt andra bedömningar av behovet såväl av skärpt kontroll av livsmedel vad beträffar produktion, förädling och handel som av importkontrollen än vad vi nu kan göra, när vi skall ta ställning till en motion från bl.a. Karl Erik Olsson.
Herr talman! Det är riktigt, Håkan Strömberg, att jag borde ha varit här i går kväll och debatterat dessa frågor också då. Jag hade anmält mig på talarlistan, men andra, sedan länge planerade aktiviteter lade hinder i vägen. Debatten fördes i stället av Lennart Brunander. Men ett deltagande i debatten i går skulle inte ha inneburit att jag hade låtit bli att diskutera i dag. Som har upprepats flera gånger i denna debatt är det i samband med att vi nu fattar ett beslut som gäller äpplen och päron som dessa frågor har aktualiserats i motioner, och det är vår skyldighet att ta tag i frågorna när de är föremål för beslut. Sedan välkomnar jag den debatt som vi kommer att få till våren med anledning av den aviserade propositionen om livsmedelskontrollen. Det som har sagts i dag kommer säkert inte att förhindra mig eller någon annan från att upprepa ståndpunkterna också då. Jag hoppas att det som sägs i dag kan vara till någon liten ledning i det förberedelsearbete som regeringen nu håller på att utföra för propositionen.
Herr talman! För att man skall kunna fatta klara och tydliga beslut är det viktigt att också ha ordning i debatten. Det var av den anledningen som vi diskuterade just dessa frågor i går kväll. I dag gäller det ett bemyndigande till regeringen att vidga våra möjligheter i GATT-förhandlingarna. Det finns då ingen anledning att ta upp samma debatt som den vi förde i går kväll. Har Karl Erik Olsson inget förtroende för övriga centerledamöter som debatterar här i kammaren?
Herr talman! Håkan Strömberg vet mycket väl att det inte handlar om detta. Det gäller två olika frågor. Betänkandet i går handlade om trädgårdsnäringen, huvudsakligen med anledning av ett antal motioner. I dag handlar det om den förändrade situationen när det gäller importen av äpplen och päron och i anslutning därtill väckta motioner. Nu kan vi ta ställning. Riksdagen kan i dag göra ett uttalande om att vi inte vill ha sämre äpplen och päron bara därför att de är importerade. Den chansen tycker jag att riksdagen skall ta.

Herr talman! Det är inte var dag som man blir glad när man får ett betänkande i sin hand, särskilt inte om det kommer från skatteutskottet, men när jag läste det betänkande som vi nu behandlar blev jag utomordentligt glad, eftersom jag såg en chans att få en levande riksdag, som går i takt med vad svenska folket tycker i viktiga frågor. Av någon anledning går det alltid troll i diskussionen så snart det gäller mat. Jag har under 20 års tid arbetat i svensk industri, och där har jag köpt och förhandlat om inköp av många olika varor, bl.a. olika sorters oljor. Det var alldeles självklart för oss att när vi skulle importera dem sätta upp specifikationer på vad det var fråga om för slag av olja. Jag var ju inte intresserad av att få en eldningsolja den dag jag faktiskt ville ha en skärolja. När vi satte upp dessa specifikationer uppfattade ingen det så att dessa var ett handelshinder. Alla de som var intresserade av att leverera olja ville naturligtvis följa dessa specifikationer, och vi köpte från dem som lovade de bästa leveranserna, de bästa priserna och de bästa ekonomiska villkoren. Det är förunderligt att man inte skulle kunna hantera våra matoch livsmedelsproblem på exakt samma sätt, nämligen genom att sätta upp specifikationer på innehåll och kvalitet, i det här fallet på äpplen och päron. De skulle på det sättet kunna behandlas på samma sätt som oljor, med hjälp av klara och entydiga specifikationer. De länder och de företag som klarar specifikationerna är då välkomna att lämna offerter, och sedan får vi välja dem av offertgivarna som vi tycker bäst om, och från dem köper vi. Då särbehandlar vi ingen. Alla är väl medvetna om de villkor som gäller, och man köper fritt av dem som erbjuder de bästa villkoren. Detta är fri handel på lika villkor, och det är ingenting annat än det som står i skatteutskottets betänkande. Det är förunderligt att marknadsliberaler och marknadsekonomer kan ha något som helst att invända i en helt naturlig process, som används varenda dag i svenskt näringsliv, utom när det gäller mat. Varför skall vi särbehandla maten från oljor, maskiner och andra produkter som vi importerar? Det är en fullständig gåta för mig, och jag tycker faktiskt att de marknadsliberaler och andra som diskuterar på detta område är mig svaret skyldiga på frågan: Vad är det för skillnad mellan mat och andra produkter som vi importerar i vårt land? Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara helt kort svara på frågan varför vi skall särbehandla mat och olja. Den enkla förklaringen är att mat äter vi, olja använder vi på annat sätt.
Herr talman! Jag måste säga att det är förvånansvärt att få ett sådant svar av en man som sitter i Sveriges riksdag. Det är klart att det är skillnad på mat och olja, även om det finns matolja. Principen måste faktiskt vara densamma i båda fallen. Det kan inte föreligga någon grundläggande skillnad, det är en gåta för mig. Tack för ordet.
Herr talman! Om Carl Frick älskar att använda exemplet med eldningsolja i kammaren, vill jag säga att i varje fall jag inte äter eldningsolja.

Herr talman! Som ledamot av skatteutskottet trodde jag väl inte att den här frågan skulle bli så stor. För min del är jag ingen expert på miljöfrågor. Jag vill på några punkter hålla med den socialdemokratiske ledamoten Håkan Strömberg. Jag håller med honom om att denna fråga realt sett diskuterades redan i går afton och att vi får återkomma till den. Det är två riktiga iakttagelser. Men detta hindrar ju inte att vi även i dag fattar sakbeslut i positiv mening. I skatteutskottet tog vi del av jordbruksutskottets betänkande och reservationen. Vi lyckades uppnå enighet, men så hände det någonting. Vi vet redan från läsning av böckernas bok att biter man i äpplet brukar ett syndafall inträffa. Det har det tydligen gjort också här i kammaren. Jag tror att vi kan klara av det här syndafallet på ett ganska bra sätt, om vi håller fast vid förslaget i det betänkande som skatteutskottet har lagt fram. Om jag får alludera på andliga skrifter, kan jag för vpk:s del säga: Löften kunna ej svikas. Vi står för det som vi har sagt i skatteutskottet och jordbruksutskottet. Tack, herr talman! Kammaren övergick till att fatta beslut i ärendet. På förslag av talmannen beslöt kammaren härefter kl. 14.05 att ajournera förhandlingarna till kl. 14.30, då dagens frågestund skulle börja. Frågestunden skulle inledas med meddelande av statsrådet Lena Hjelm-Wallén om bistånd till skuldtyngda länder.

Herr talman! Jag vill ta detta tillfälle i akt att informera riksdagen om att regeringen i dag beslutat om ett extra bistånd på 225 milj.kr. till fattiga och skuldtyngda länder, främst i Afrika. Insatserna görs inom ramen för det anslag som riksdagen beviljat för detta ändamål. Det svenska stödet skall ses bl.a. mot bakgrund av FN:s särskilda Afrikasession i maj 1986, då de afrikanska länderna och det internationella givarsamfundet kom överens om att gemensamt verka för en bärkraftig ekonomisk utveckling i Afrika. De afrikanska länderna åtog sig då att anpassa sin ekonomiska politik i tillväxtbefrämjande riktning. Samtidigt lovade givarsamfundet att stödja dessa ansträngningar med de nödvändiga yttre resurserna. Många fattiga länder har nu inlett, ofta smärtsamma, ekonomiska återhämtningsprogram. Vi och andra rika länder har ett moraliskt ansvar att stödja dessa ansträngningar. Dagens beslutade biståndsinsatser görs inom ramen för det särskilda biståndsprogram för fattiga och skuldtyngda afrikanska länder som Världsbanken samordnar. Beslutet avser budgetåret 1988/89 och fördelar sig med 120 milj.kr. på samfinansieringsinsatser med Världsbanken och 105 milj.kr. på insatser för att underlätta återbetalningen av tidigare Världsbankslån. Stödet syftar till att de berörda u-länderna snabbt skall få tillgång till utländsk valuta för att säkra sin nödvändiga import, så att den ekonomiska återhämtningen skall leda till tillväxt och utveckling och inte bara åtstramning. Under 1980-talet har dessa länders sjunkande exportinkomster minskat den egna förmågan att importera de insatsvaror som är nödvändiga för produktionen. Den typiska import som finansieras med vårt bistånd är reservdelar, konstgödsel och andra insatsvaror som är nödvändiga för produktionen. Urvalet av länder begränsas till dem med vilka vi tidigare har någon form av utvecklingssamarbete och som vi därför har särskild kunskap om. Därmed kan inriktning och effekter av stödet också bättre bedömas. Vad gäller samfinansieringsinsatser med Världsbanken lämnas stöd till fyra länder: - 60 miljoner går till stöd för den fortsatta ekonomiska återhämtningen i Mogambique. - Till Uganda går 30 milj.kr. för samma ändamål. - Som komplement till det ekonomiska återhämtningsprogrammet i Guinea Bissau bereds för närvarande ett särskilt program för upprustning av social service och infrastruktur. Programmet är kostnadsberäknat till 25 miljoner dollar, varav Sveriges bidrag kommer att utgöra 20 milj.kr. — Till Säo Tomé och Principe lämnas ett bidrag på 10 milj.kr. som stöd för landets ansträngningar att omstrukturera sin ekonomi. Regeringsbeslutet innehåller också bidrag för att underlätta u-ländernas återbetalningar av tidigare Världsbankslån. Detta gäller främst Tanzania, som får 60 milj.kr. Tanzania fullföljer nu sin satsning på ekonomiska reformer, och den ekonomiska tillväxten översteg förra året för första gången på tio år befolkningstillväxten. För att möjliggöra för landet helt nödvändig import är det nu angeläget med snabbt utbetalbart betalningsbalansstöd. Ett skäl till att det svenska stödet tar formen av ett bidrag för att underlätta landets återbetalningar av sin skuld är att skulden är så betungande i förhållande till exportinkomsterna. Utan stöd utifrån skulle Tanzanias återbetalning av skulden till Världsbanken under innevarande budgetår ta 15 20 av landets totala exportinkomster. Det bör påpekas att även Världsbankens dotterorgan — den Internationella utvecklingsfonden, IDA — bidrar för att underlätta återbetalningarna. I dagens beslut ingår också ett bidrag på 10 milj.kr. vardera till Ghana, Uganda och Östafrikanska gemenskapen, som stöd för att klara återstående fordringar. Förutom dessa bidrag till afrikanska länders återhämtningsprogram har också 15 milj.kr. fördelats så att Bangladesh, Bolivia och Sri Lanka får 5 milj.kr. vardera. Herr talman! Skuldkrisen utgör ett allvarligt hinder för u-ländernas möjligheter till långsiktig ekonomisk och social utveckling. Det råder nu bland i-länderna en bred samstämmighet om att åtgärder krävs för skuldlättnad och ekonomisk återhämtning i de fattigaste och mest skuldtyngda u-länderna. En rad internationellt samordnade insatser pågår. För de fattigaste länderna har vissa framsteg gjorts, men ytterligare åtgärder kommer att bli nödvändiga under lång tid framöver.
Jag ger nu ordet till de ledamöter som vill begära kompletterande sakupplysningar till den information statsrådet Hjelm-Wallén lämnat. Det gäller alltså kompletterande frågor i anledning av det meddelande vi nyss har hört.
Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet för hennes redogörelse. Jag har förstått att den nya ordningen i riksdagen innebär att det inte ges tillfälle till debatt utan endast till kompletterande frågor, då ett statsråd lämnar ett meddelande av detta slag. Det vore värdefullt för riksdagen att i den kommande budgetpropositionen få en fyllig redogörelse för de riktlinjer som gäller för regeringens handläggning av betalningsbalansstödet. Det föreligger ofta en viss oklarhet i utrikesutskottet om vilka riktlinjer som gäller. Jag vill också ställa en direkt fråga i anslutning till de särskilda åtgärder vi nu har fått en redogörelse för. I en del andra fall — det har framför allt gällt länder i Latinamerika — har skuldavskrivning förknippats med särskilda miljöinsatser. Det kan ha gällt naturparker eller andra miljöåtgärder. Jag vill fråga biståndsministern om man har övervägt detta när man har utarbetat det här paketet eller om det kan tänkas att regeringen skulle vilja överväga det i framtiden när det gäller t.ex. Afrika.
Herr talman! Även jag vill uttrycka ett tack för den information som har getts riksdagen. Jag vill också göra den reflexionen att det skulle ha varit värdefullt om vi, utöver att ställa kompletterande frågor, hade kunnat diskutera detta. Jag skulle vilja få ett besked från biståndsministern i den principiella frågan om hur ökade svenska insatser för skuldavskrivningar kan förenas med våra biståndspolitiska mål. Vi har ju satt upp vissa mål för vårt bistånd: ekonomisk utveckling, social utjämning, demokratimålet, miljömålet osv. Det sist nämnda var också Margaretha af Ugglas inne på. Eftersom skuldavskrivningen alltid innebär ett stöd i efterhand är det viktigt att diskutera hur vi kan se till att även dessa åtgärder bidrar till uppnåendet av de mål vi har satt upp för biståndet. Det skulle vara intressant att höra regeringens bedömningar på detta område.
Herr talman! Jag vill också tacka för informationen. Jag hann inte riktigt med i länderuppräkningen, men om jag uppfattade den rätt var Mogambique inte med. Det är ett land som är tungt skuldsatt och brottas med ekonomiska svårigheter. Man försöker där ambitiöst att på olika sätt förbättra ekonomin. Jag skulle ha välkomnat om Mogambique funnits med bland de aktuella länderna, men jag uppfattade det inte så. Jag kanske kan få en komplettering på den punkten.
Herr talman! Jag skall börja med att svara på den sist ställda frågan. Jag kan bekräfta att Mogambique var med bland de länder jag räknade upp.

Dessa återhämtningsprogram leder ju i sitt inledande skede till negativa sociala effekter. Det är för att initialt mildra dessa negativa sociala effekter, i avvaktan på den goda långsiktigt positiva effekten, som vi exempelvis vill gå in med pengar till sociala åtgärdsprogram. Jag var för endast en vecka sedan i Bolivia och studerade en av de insatserna, den sociala nödhjälpsfonden i Bolivia, vilken gav ett mycket positivt intryck. Margaretha af Ugglas frågade mig om miljöinsatser kan innefattas i det här programmet och genomföras med dessa insatser. På den frågan skulle jag vilja svara att det inte direkt är fallet. Det handlar här huvudsakligen om att möjliggöra import, och därmed frigörs naturligtvis resurser som gör det möjligt för länderna att ta mer hänsyn till miljön. Men det är i andra sammanhang som vi direkt har knutit skuldfrågorna till naturinsatser. Detta studerade jag också för en vecka sedan i Costa Rica. Det var ett mycket lyckosamt projekt. Vi skall naturligtvis så ingående som möjligt redogöra för riktlinjerna för denna verksamhet. Vi har från regeringen under hösten erbjudit oss att komma till utrikesutskottet för att lämna en redogörelse. Tidpunkten har dess värre inte passat, men jag vet att det finns utsatt ett datum i januari för detta.

Herr talman! Mona Saint Cyr har frågat mig vad jag har att förtälja angående den s.k. alternativmedicinkommitténs förslag om legitimation av vissa kiropraktorer. Svaret är att legitimering av vissa kiropraktorer är under övervägande i kanslihuset. Frågan bereds bl.a. med hänsynstaganden till den pågående översynen av socialstyrelsens framtida uppgifter. Beträffande Mona Saint Cyrs begäran om rätt för kiropraktorernas patienter att få omfattas av sjukförsäkringssystemet vill jag peka på att alternativmedicinkommittén föreslagit att kiropraktorerna skall kunna sluta vårdavtal med landstingen. Detta är möjligt redan i dag utan något beslut från regering eller riksdag. Alternativmedicinkommittén kommer i enlighet med sina direktiv att i sitt slutbetänkande ta upp frågan om i vilken utsträckning ersättning skall kunna erbjudas patienter som får behandling med alternativa metoder inom ramen för nuvarande ersättningssystem. Jag utgår från att kommittén i detta sammanhang också beaktar kiropraktorernas verksamhet.

Herr talman! Jag fann att svaret var något luddigt, och jag skulle gärna vilja få det förtydligat. Jag hade nämligen förväntat mig ett besked från statsrådet om när en proposition kommer att framläggas i ärendet. Redan år 1975 väcktes den första motionen i den här frågan. 1980 skulle socialstyrelsen ha genomfört en försöksverksamhet, och det anslogs medel till detta. I svaret på min fråga till statsrådet för sex år sedan, 1982, hänvisades det till en pilotstudie som skulle starta år 1983. Varken försöksverksamheten eller pilotstudien har kommit till stånd. Alla mina motioner har av berört utskott under åren bemötts med hänvisningar till pågående arbeten. Dessa arbeten har aldrig kommit till stånd. Till sist hamnade detta ärende under alternativmedicinkommittén som framlade ett förslag. Detta förslag har nu varit ute på remiss, och remisstiden har gått ut. Flertalet remissinstanser har varit positiva och proposition har faktiskt utlovats till detta år. Hundratusentals svenskar väntar självfallet nu på det förlösande beslutet från regering och riksdag. Det skulle för dem innebära samma rätt till ersättning från försäkringskassan som alla andra sjuka har i vårt land. I Danmark och Norge är titeln ”Doctors of Chiropractic” i dag accepterad, och försäkringskassan i dessa länder är inkopplad. Vad är det för märkligt med frågans hantering i Sverige som gör att en lösning ständigt skjuts upp? Regeringen uttalade häromdagen i samband med tillsättandet av arbetsmiljökommissionen sin oro bl.a. för långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Man har alltså konstaterat att det bakom den här utvecklingen döljer sig mänskliga problem och lidanden som ofta leder till utslagning på arbetsmarknaden. Människor går långvarigt sjukskrivna och tvingas lämna arbetslivet i förtid. De känner sig nedvärderade och förlorar arbetsgemenskapen. De isolerar sig och får många år av sin liv förstörda. Den här synen på frågan har en minister alldeles nyligen redovisat. Men vad är det som hindrar att statsrådet Sigurdsen gör någonting åt detta? När kommer propositionen?
Herr talman! Jag kan för dagen inte vara tydligare än så otydlig som jag har varit i mitt svar när jag sagt att vi bereder frågan och att detta sker i samband med det pågående översynsarbetet av socialstyrelsens framtida uppgifter. Jag hoppas att inom en snar framtid kunna ge ett exakt besked.
Herr talman! Jag konstaterar att det i svaret står att frågan om legitimering är under övervägande i kanslihuset. Men hur länge skall man fortsätta att överväga den här frågan? Det talas i svaret om slutbetänkandet, men det här är ett delbetänkande som skulle särbehandlas. Enligt uppgift från socialdepartementet så sent som i januari 1988 skulle propositionen ligga på riksdagens bord nu i höst. Jag undrar vad det är som har gjort att man lagt den här frågan åt sidan. 85 26 av svenskarna är positiva till förslaget, och de remissvar som lämnats i höst representerar uppfattningen hos miljoner av dessa människor.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om jag vid det arbetsbesök som jag skall göra i Frankrike nästa vecka kommer att aktualisera visumfrågan. Svaret är ja.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Det är positivt, klart och koncist. Men jag skulle ändå vilja be statsministern att något vidare utveckla den svenska regeringens syn på visumtvånget i Frankrike. Bakgrunden till detta är att de av oss här i kammaren som arbetat med frågan i Europarådet där har mött en väldigt stark solidaritet från de länder som inte berörs av visumtvånget. Vi har från företrädare för EG-länderna mött uttryck för en stark känsla av att Frankrike har handlat fel. Man har varit med om att gång på gång göra framstötar till den franska regeringen, och man har vidtagit åtgärder från Europarådets sida för att markera att man ser ett stort värde i att vi kan hålla öppna gränser i Europa och att vi inte skall införa konstlade restriktioner av den typ som den franska regeringen har infört. Men samtidigt som det har uppstått en sådan stark enighet i Europarådet har man ibland från de här ländernas sida sagt: Men vad säger då regeringarna i de berörda länderna, vi hör väldigt litet från de regeringarna. Vi har från svensk sida kunnat säga att regeringen har uttalat sig. Utrikesmi nistern har flera gånger gjort klart att den svenska regeringen är kritisk mot visumtvånget. Men det kan nog sägas att detta ställningstagande inte har nått fram i någon större utsträckning till våra vänner i de andra europeiska länderna. Det vore därför värdefullt om statsministern inför sin resa till Frankrike ville utveckla den svenska regeringens syn på det franska visumtvånget.
Herr talman! Den svenska regeringen har här en entydig uppfattning. Vi anser att visumtvånget bör avskaffas, vi anser det principiellt felaktigt, och visumtvånget leder till en rad praktiska svårigheter för svenska medborgare som vill besöka Frankrike. Visumtvånget är också ett steg i fel riktning, när det europeiska samarbetet i övrigt utvecklas på ett positivt sätt. Denna uppfattning har jag för avsikt att framföra till premiärminister Rocard.

Herr talman! Jag tycker att det var värdefullt att statsministern gjorde denna markering här i kammaren. Den förre franske premiärministern Chirac lovade i Europarådet för ett och ett halvt år sedan att den här åtgärden skulle vara tillfällig och att det var fråga om månader snarare än om år när det gällde avskaffande av visumtvånget. Trots det har vi fortfarande inte sett några åtgärder vidtas från den franska regeringens sida för att häva visumtvånget. När den nuvarande premiärministern Rocard häromdagen i svensk TV skulle förklara den franska ståndpunkten, sade han att Frankrike i förhållande till EG-staterna hade vissa förpliktelser. Men den franska regeringen har förpliktelser även gentemot de andra europeiska länderna, även gentemot Sverige. Det finns en konvention som fransmännen undertecknat om fri kommunikation över gränserna. Detta är en konvention som man var tvungen att göra avsteg från när man ensidigt införde visumtvånget för två år sedan. Det är för alla iakttagare uppenbart att visumtvånget inte fyller det uppgivna syftet att motverka terrorism. Självfallet är alla överens om att terrorism måste bekämpas, men det står helt klart att visumtvånget inte är ett effektivt instrument för att nå detta syfte.

Herr talman! Anita Stenberg har frågat mig hur vi skall klara sjukvården utan en bättre framförhållning vad avser eloch läkemedelsförsörjning om kriget kommer eller om vi får en avspärrning en längre tid. Genom 1987 års försvarsbeslut har betydande resurser avdelats för att förbättra beredskapen inom hälsooch sjukvården. Det gäller särskilt att avhjälpa brister i fråga om försörjning med sjukvårdsmateriel och läkemedel, men också att säkerställa försörjningen av sjukvårdsanläggningar med el, vatten och värme. I fråga om elförsörjningen har för hälsooch sjukvårdens del medel avsatts Prot. 1988/89:36 bl.a. för anskaffning av reservaggregat för el. Beredskapen på läkemedels 1 december 1988 området bedöms som tillfredsställande vad gäller den inhemska läkemedelsproduktionen. För vissa importerade och prioriterade läkemedel, som insulin, bedöms tillgångarna av socialstyrelsen som stora. Hälsooch sjukvårdens beredskap för krig är i dag betydligt bättre än tidigare. Den utfrågning som försvarsoch socialutskotten nyligen höll i denna fråga visar att många hinder för att fullfölja intentionerna i försvarsbeslutet nu håller på att undanröjas.

Herr talman! Jag tackar socialminister Gertrud Sigurdsen för svaret. Sjukvård i krig har belysts dels i dag i statsrådets svar, dels i hearingen om sjukvården i krig. När jag lämnade in frågan visste jag inte att hearingen skulle arrangeras. Under hearingen fick jag svar på många av mina funderingar, och i dag har jag fått ytterligare svar. Men jag fick också veta att vattenförsörjningen är ett problem som inte är löst. Tyvärr fick jag också veta att sjukhusen inte har någon beredskap för detta. Dessutom fick jag veta att all flergångsmateriel kastas eller skänks bort på grund av att förvaringskostnaderna har blivit för höga. Vid hearingen blev man rekommenderad att gå på medicinska museet för att se dessa materiel. Det är bra om u-länderna får materielen som gåva, men vad skall vi själva göra åt det som jag ser som en sårbarhetsrisk? När det gäller personalbrist vid krigsutbrott sades det vid hearingen att den skulle klaras av med hjälp av förlängd arbetstid. Förlängd arbetstid skulle alltså kunna lösa personalkrisen. Jag ser miljöpartiets förslag om att en viss del av ungdomen skall arbeta inom vården ett år i form av ett slags värntjänst som en del av lösningen. Man skulle med andra ord kunna ha en viss beredskap i befolkningen som skulle kunna rycka in. I övrigt är jag just nu nöjd med den information jag har fått av statsrådet Gertrud Sigurdsen.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om jag är villig att se över 5§ i abortlagen så att handläggningen av asylsökande kvinnors abortärenden kan gå snabbare. Enligt den nämnda paragrafen får abort utföras endast om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om socialstyrelsen i annat fall av särskilda skäl ger kvinnan tillstånd till aborten. Bestämmelsen är avsedd bl.a. att motverka att kvinnor från länder som har en mera restriktiv abortlagstiftning än vi kommer till Sverige för att få abort. 33 Socialstyrelsen håller för närvarande på att utarbeta allmänna råd om tillämpningen av abortlagen. Enligt vad jag inhämtat avses råden klarlägga i vilka situationer flyktingar eller invandrare behöver söka tillstånd till abort hos socialstyrelsen. Ett syfte härmed är att främja en så snabb handläggning som möjligt av sådana abortärenden. Effekten av de allmänna råden bör avvaktas innan en fråga om eventuellt ändrad lagstiftning aktualiseras.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga har aktualiserats av en skrivelse till socialstyrelsen från sjukhuset i Ängelholm. Invandrarverket har där upprättat en flyktingförläggning. Till sjukhuset har vid flera tillfällen på kort tid kommit asylsökande kvinnor som velat ha abort. Att följa 5 § i abortlagen innebär att varje ärende skall prövas hos socialstyrelsen. I praktiken innebär detta att kvinnan skall uppsöka mödravårdscentralen tillsammans med tolk. Därefter följer samtal med kurator. Det behövs dubbla tider, eftersom ett samtal med hjälp av tolk kräver det, om man inte vill ge avkall på kvaliteten. Kuratorn gör en kuratorsutredning. Patienten går till läkare för gynekologisk undersökning. Det behövs återigen dubbla tider, eftersom samtal med hjälp av tolk kräver det. Patienten får sedan återvända till flyktingförläggningen och vänta i ovisshet. Socialstyrelsen fattar beslut en gång per vecka, på fredagar kl. 8.00. Om inte ärendet finns på bordet då, blir det ytterligare en veckas väntan. Förfaringssättet är tungrott, och det är patienterna som drabbas. Kurator Ann-Katrin Karlsson i Ängelholm, som har handlagt flera ärenden av denna art, har sagt till mig att det är svårt att handlägga dessa ärenden i tid även om man sätter till alla klutar. På liknande sätt är det även vid andra flyktingförläggningar. Rutinerna kan innebära senabort i stället för tidig abort och gör att situationen kan bli ännu svårare för dessa drabbade kvinnor som lever under mycket pressade förhållanden. Jag vill därför fråga statsrådet: Hur snart kan dessa allmänna råd bli klara? Är statsrådet villig att skynda på för att klarlägga och underlätta handläggningen, så att kvinnorna kan få besked snabbare och man kan undvika senabort?
Herr talman! Det är riktigt att socialstyrelsen har fått en framställning från en flyktingförläggning utanför Ängelholm om att ta upp den här problematiken. Den framställningen har socialstyrelsen lämnat till det rättsliga rådet för att få synpunkter på den. Om synpunkterna blir sådana att flyktingkvinnorna bör betraktas såsom boende i landet har socialstyrelsen planer på att med det yttrandet som grund ge ut ett meddelandeblad redan innan de allmänna råden är klara. Jag hoppas att det är ett positivt besked för Ann-Cathrine Haglund.
Herr talman! Det är mycket positivt att man försöker göra någonting åt den här situationen. Jag är dock mycket angelägen om att man skyndar på. I Ängelholm har man på kort tid haft flera fall, och kuratorn där har haft Prot. 1988/89:36 kontakt med andra sjukhus där det har funnits förläggningar i närheten. Där 1 december 1988 har situationen varit liknande, och man har haft samma problem i fråga om a ER Å RAR Om åtgärder mot handläggningen. Jag hoppas därför att statsrådet är villig att skynda på öserlös sjukpårdsnerke ärendet, så att det kan bli en snabbare handläggning. samhet Z
Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förhindra att människor med allvarliga sjukdomar förleds att vända sig till oseriös verksamhet. Gudrun Schyman ger exempel på ett friskvårdscenter som enligt vad hon säger erbjuder behandling mot bl.a. cancer, sockersjuka och epilepsi. Enligt den s.k. kvacksalverilagen är det förbjudet för andra än läkare att behandla cancer, sockersjuka och epilepsi. Om förbudet överträds är det ett fall för polisutredning. Enligt vad som upplysts av distriktsåklagaren i det distrikt där friskvårdscentret är beläget finns inte några misstankar om brott mot kvacksalverilagen. Det finns heller inte någon anmälan om något sådant brott. Alternativmedicinkommittén arbetar med en översyn av kvacksalverilagen och andra frågor som rör alternativ medicin. Därvid skall, enligt direktiven, den vårdsökandes behov och säkerhet vara utgångspunkten. Kommittén beräknar att lägga fram sitt slutbetänkande under år 1989. Mot denna bakgrund avser jag inte att nu vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Jag tycker att utvecklingen är oroande. Den här typen av hälsohem och friskvårdscentra grasserar verkligen — de växer upp som svampar ur jorden. Det är inte ovanligt — som i det konkreta fallet — att det handlar om människor som har drivit sådan här verksamhet förut och som har ett ganska digert register med trassliga ekonomiska affärer m.m. bakom sig. Det är helt enkelt en härva. Det tråkiga är om människor som befinner sig i en desperat situation vänder sig till den här typen av verksamheter. Det står i svaret — och det vet jag också — att man inte får behandla cancer, sockersjuka och epilepsi, utan att man i så fall bryter mot kvacksalverilagen. Men problemet är ju att man uttrycker sig diffust i sina annonser. Man säger ungefär: Tror ni att ni lider av någonting liknande, så kan vi ge bot och bättring. Det handlar om en diffus marknad alltihop. Om man etablerar sig och har ett hälsohem eller ett friskvårdscenter som yrkesverksamhet och säger att man bedriver hälsovård, då borde det finnas någon form av kontroll av att det verkligen handlar om hälsa och inte ohälsa, 35 vilket har kunnat påvisas i flera fall beträffande det aktuella exemplet. Jag tycker att man borde kunna tänka sig någon form av etableringskontroll, där t.ex. socialstyrelsen var kontrollmyndighet. Sådan etableringskontroll skulle ske innan sådan här verksamhet fick lov att starta. Jag skulle vilja fråga om man kan tänka sig att alternativmedicinkommittén väger in sådana här förslag i sitt arbete. Det skulle ju kunna innebära en snabb och bra lösning.
Herr talman! Jag tycker det är rimligt att alternativmedicinkommittén får arbeta med de direktiv som de har. Som jag säger i mitt svar skall enligt direktiven den vårdsökandes behov och säkerhet vara utgångspunkten. Jag har med förtroende lämnat de här frågorna till alternativmedicinkommittén och avvaktar deras förslag innan jag vidtar några åtgärder.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte känner till direktiven för kommittén så väl. Jag vill fråga: Finns det något i de direktiven som lutar åt det håll som jag tycker att det borde luta åt?

Herr talman! Mats Lindberg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att få ned såväl handläggningstider som expedieringstider i arbetsskadeärenden till en rimlig tidsrymd. I riksförsäkringsverkets anslagsframställning finns en begäran om ökade resurser till handläggning av arbetsskadeärenden. Behovet av ökade resurser behandlas i det pågående budgetarbetet inom regeringskansliet. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas i den kommande budgetpropositionen. Jag är därför inte nu beredd att ge ett svar på den ställda frågan.